Herr talman! Herr Hansson i Skegrie hade, som framgått av hans anförande, även 1971 ett säryrkande. Det gällde vid det tillfället skogshögskolan. Herr Hansson i Skegrie höll ett anförande här i riksdagen i samband med behandlingen av ärendet — det är anförande nr 65 i snabbprotokollet för onsdagen den 26 maj 1971 — där han bl.a. sade: ”Om man bortser ifrån de personliga tragedier som kan komma att följa vissa av de utflyttningar av verk som nu planeras och man bara ser på de praktiska konsekvenserna, är det självklart att många verk kan placeras nästan var som helst. Det gäller sådana verk som är mera av administrativ natur.

Herr Hansson i Skegrie gick också in på detta att man skall skapa ett jordbrukspolitiskt administrativt centrum i Jönköping och kopplade på vad han sagt när det gällde ett utbildningscentrum vid Ultuna inom Uppsalaområdet. Under debatten 1971 yrkade herr Hansson i Skegrie bifall till reservationen 8 vid inrikesutskottets betänkande nr 15. Och vad var det man föreslog där? Jo, ”att i en första omgång och med utgångspunkt från nuvarande organisation skall flyttas 82 av skogshögskolans tjänster till Umeå, varav 9 tjänster på professorsnivå och övriga tjänster utgörande basorganisationen härför samt därjämte del av civiljägmästarutbildningen”. Vad var det man ville ha en ny utredning om? Jo, det var främst i fråga om forskningen. Det var alltså den reservationen, och det utbildningspolitiska centrum som herr Hansson i Skegrie nu talar om är någonting som kommit fram i debatten därefter. Därmed vill jag bara konstatera att nog bör man kunna upprätta ett jordbrukspolitiskt centrum i Jönköping. Med det starka inslag av centerpartister som finns i de ifrågavarande organisationerna skall det väl inte vara omöjligt att decentralisera verksamheten från Stockholm.

Herr talman! Det har tidigare påpekats att jordbruksnämnden är ett av de mest kontaktintensiva organen här i landet. Jordbruksnämndens uppgift är inte enbart att ha kontakt med jordbrukets näringsorgan, utan jordbruksnämnden har också många allmänpolitiska bevakningsuppgifter, som tidigare har nämnts. Enligt de allmänna riktlinjer för utlokaliseringen, som redovisades i propositionen år 1971, skulle de mest kontaktintensiva organen bli kvar i Stockholm. Ur den mera generella bedömningens synpunkt skulle alltså jordbruksnämnden kunna höra till de organ som kunde ligga kvar i Stockholm. Nu har regeringen måhända anlagt vissa speciella synpunkter på jordbruksnämndens lokalisering — den slutsatsen kan man väl dra av den pressdebatt som förekommit under vintern. Medan herr Hansson i Skegrie har valsat runt i hela den socialdemokratiska pressen som ende centerpartistiske riksdagsman med en motion på det här området, så har fru Nancy Eriksson, efter vad jag kunnat finna, knappast nämnts i den socialdemokratiska pressen därför att hon går på moderatlinjen i denna fråga. För centerns vidkommande får jag göra deklarationen att i vad gäller jordbrukets näringskontakter bör det vara möjligt att lokalisera jordbruksnämnden till Jönköping. Beträffande de mera allmänpolitiska bevakningsuppgifterna, t.ex. beredskapsfrågor och annat, där staten har ett stort ansvar, förutsätter vi att regeringen mycket noggrant har uppmärksammat dessa förhållanden. De frågorna måste klaras under alla omständigheter. Vi accepterar därför även ur den synpunkten att jordbruksnämnden lokaliseras till Jönköping. Det blir förmodligen i detta verk fråga om extrakostnader för resor och olika kontakter, som är oundvikliga med hänsyn till att t.ex. konsumentorganisationer av olika slag ligger kvar i Stockholm. Likaså kommer utrikesdepartementet, som jordsbruksnämnden har livliga kontakter med, att ligga kvar i Stockholm. Utrikeshandeln har ju stor beröring med jordbruksnämnden. En omständighet som bör nämnas här i debatten är att det inte från jordbruksnäringen har förekommit någon uppvaktning i inrikesutskottet då det gäller jordbruksnämndens lokalisering till Jönköping. Jag har därför dragit den slutsatsen att även om jordbruksnämnden hör till de mest kontaktintensiva verken är det ändå genomförbart att lokalisera den till Jönköping.
Herr talman! Jag tycker det är ganska svagt att säga att ett verk mycket väl kan flyttas ut — eller som det har sagts någonstans i propositionen att man bör kunna flytta ut jordbruksnämnden. Det tycker jag är ett mycket vacklande ståndpunktstagande till den allvarliga frågan var de olika verken bör lokaliseras. Sedan vill jag erinra herr Fagerlund om att 10 remissinstanser av 13 avstyrker förslaget därför att de har så stort behov av kontakt med jordbruksnämnden. De finner det vara svårt att uppehålla den kontakten i fortsättningen. Och det visar väl klart att jordbruksnämnden ingalunda tar med sig arbetsuppgifterna till Jönköping, utan de kommer att vara kvar i Stockholm i betydande utsträckning. Om det sedan ändå blir så att man tvingas ha en liten enhet av jordbruksnämnden här uppe för att hålla kontakterna, så undrar jag om det verkligen var meningen. Vad skogshögskolan beträffar har jag tidigare sagt att frändskapet på undervisningen och forskningens områden är avsevärt mera intimt mellan de tre högskolorna än mellan t.ex. skogsstyrelsen och jordbruksnämnden. Kan herr Fagerlund säga mig i vilket avseende jordbruksnämnden har med skogsstyrelsen att göra. Jag skulle tro att skogsstyrelsen har några kontakter med lantbruksnämnden, men säg någonting där skogsstyrelsen och jordbruksnämnden har så intima kontakter att det är nödvändigt att de båda institutionerna ligger på samma ställe!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
Herr talman! I så fall har regeringspartiet i motsats till mig flera gånger framhållit att det inte finns något samband mellan jordbruk och skogsbruk i det här landet och att verksamheterna när det gäller förvaltningar, lånemöjligheter osv. skall separeras. Den saken har vi ju debatterat så många gånger här i kammaren att jag tycker att herr Fagerlund kunde ha upptäckt det.

Fru talman! Vi politiker är vana vid att de beslut vi fattar får betydelse för människorna i detta land. Det hör väl därför till ordningen att vi försöker att så noggrant som möjligt sätta oss in i frågorna för att de beslut vi fattar skall bli lyckliga för vårt land och dem som bor här. Men jag tror att just den fråga vi diskuterar i dag har på ett alldeles särskilt sätt en ingripande betydelse för de enskilda människor som berörs av vårt beslut. Alldeles särskilt känner man i denna fråga hur avgörande det beslut riksdagen kommer att fatta blir för de personer som kommer att drabbas av utlokaliseringen. En mycket stark opinion från de berörda tjänstemännen har förekommit. Jag delar inte finansministerns uppfattning när han gör gällande att den reaktion som nu finns blivit mera tam och att det verkade som om personalen skulle ha accepterat beslutet om utlokalisering. Finansministern har kanske ändå inte den kontakt med verkligheten som många av oss andra vanliga politiker försöker få. Om så varit fallet, hade han haft fullständigt klart för sig att de som är anställda i verken samt deras anhöriga med stort bekymmer ser på konsekvenserna av det beslut riksdagen kommer att fatta. Fru talman! Redan inför den första utflyttningsetappen sade moderata samlingspartiet att det var nödvändigt att vi fick en parlamentarisk utredning för att de samhällsekonomiska konsekvenserna av riksdagens tidigare beslut skulle bli klarlagda. Någon sådan utredning har inte tillsatts, och vi vet därför inte nu vad den första utflyttningsetappen fått för följder för de utflyttade, för de nya lokaliseringsorterna, för statsfinanser och samhällsekonomi i stort. I moderata samlingspartiet menar vi därför att det är ansvarslöst att nu återigen utan fast underlag förverkliga en ny utflyttningsetapp som kan innebära allvarliga problem och svårigheter för enskilda löntagare och deras familjer, ökade kostnader och effektivitetsförluster för samhället. Man skulle faktiskt vara frestad att fråga vad det egentligen är för finansminister vi har som i ett läge där alla sansade bedömare anser att vi bör ålägga oss stor sparsamhet med statliga utgifter kommer med förslag, vilkas ekonomiska följder är helt otillfredsställande utredda men i fråga om vilka det torde röra sig om belopp, som snarare överstiger än understiger miljarden. Det är om något en ekonomisk ansvarslöshet som faktiskt inte är väl avvägd i den bekymmersamma ekonomiska situation som vårt land för närvarande befinner sig i. Om jag förstod finansministern rätt, menade han att vi i Stockholm har för mycket administration och för litet av industri. Det betyder alltså att man skall utlokalisera vissa delar av den statliga administrationen och i stället försöka uppnå en utökning av industrin i Stockholm — jag förmodar att det är fråga om den statliga. Vi skulle med andra ord få en folkomflyttning för att en differentierad arbetsmarknadsstruktur skulle skapas. En sådan motivering för utlokaliseringen visar om något en nonchalans som är svår att acceptera. Det är illa nog, fru talman, för de många människor som måste flytta från sin hembygd för att de inte kan få något jobb. Men att behöva flytta när man har ett arbete som man trivs med, som man är utbildad för, och att behöva flytta från en ort där ens äkta hälft kanske också har ett trevligt arbete, där barntillsynen är ordnad och där bostadsfrågan är tillfredsställande, det är utmanande. Vi borde enligt min mening alla ha ett intresse av att statsförvaltningen fungerar bra och effektivt. Man kan naturligtvis i och för sig ha vissa synpunkter på hur statsförvaltningen fungerar, och att det behövs reformer där är jag övertygad om, alldeles oavsett om vissa delar av förvaltningen kommer att utlokaliseras eller inte. Men alldeles särskilt stora påfrestningar måste det bli på statsförvaltningen i ett utlokaliseringsföretag. För att ett verk skall kunna fungera måste verket ha tjänstemännen med sig och för att dessa skall kunna fungera måste de ha sina familjer med sig. För att familjerna skall kunna fungera bör ingreppen i deras livsföring inte vara för stora. Det är svårt för att inte säga omöjligt att i dag bedöma hur många tjänstemän som kommer att medfölja verken. Men enligt vad jag hört från ett av verken, FOA, har man där den uppfattningen att över 80 procent av forskarna inte kommer att medfölja. Vad kommer inte detta att innebära när det gäller FOA:s möjligheter att som hittills sköta sitt arbete på ett effektivt och bra sätt. Jag var för ett tag sedan på ett sammanträde som TCO:s statstjänstemannaförbund hade anordnat med den berörda personalen. Där gjorde man enhälligt ett uttalande, som enligt mening belyser hur befattningshavarna själva upplever konsekvenserna av ett beslut om utlokalisering. Man säger: ”Det är med den största oro vi mottagit beslutet om den första utflyttningsetappen och det i år framlagda regeringsförslaget om ytterligare utflyttning. Ingreppen i de enskilda familjernas livsföring och ekonomi kan enligt vår mening inte försvaras. Den rådande situationen på arbetsmarknaden förvärrar läget ytterligare. Särskilt hårt drabbas kvinnor, som under stora svårigheter lyckats ta steget från enbart hemarbete till förvärvsarbete. De riskerar nu i många fall att råka i en nära nog utsiktslös konkurrenssituation på den nya orten. Det gäller inte bara familjernas ekonomi utan också i många fall kvinnans möjligheter att forma sin egen livssituation.” Ja, det är så här den berörda personalen bedömer konsekvenserna, och det rimmar ganska illa med det tal som regeringspartiet på den allra senaste tiden har börjat föra, nämligen att nu skali man också ta hänsyn till kvinnornas situation och till att dessa skall ha en chans på arbetsmarknaden. Den här politiken försvårar i varje fall den målsättningen. Det har tidigare i dag talats mycket om företagsdemokrati inom den statliga verksamheten. Jag skall inte uppehålla mig vid den frågan därför att den har blivit belyst i bl.a. herr Oskarsons inlägg. Jag blev som han ganska upprörd när jag läste den artikel i Dagens Nyheter av Arne Holmström som han refererade till.

När statsrådet Löfberg ganska mångordigt och något ansträngt utvecklade sina synpunkter på det här, fick jag intrycket att också han tyckte att frågan var ganska svår att försvara. Man är alltså frestad att fråga om företagsdemokratin, som socialdemokraterna bl.a. pläderar för, endast skall gälla på den enskilda sektorn. Är den inte lika viktig på den offentliga sektorn? Till slut vill jag bara referera ett uttalande av finansministern där han bl.a. säger nej till vårt förslag om en delegering och en decentralisering av arbetsuppgifter och funktioner vid de olika centrala verken. Han gav ingen egentlig motivering till sitt nejsägande. Han menade att det idealiska var att hela verket flyttade ut. Jag tror man kan förvänta sig att denna utflyttning av verken i sin helhet med nödvändighet leder till en ökad maktkoncentration till kanslihuset. Många människor kommer att kräva att det finns personer i vår kungl. huvudstad som kan lämna information och ge besked i vissa frågor. Vart skall de då vända sig när inte verken har sitt säte här i Stockholm? Det är klart att de vänder sig till respektive departement. Det anser jag vara ett av många skäl till att vi skall säga nej till en andra utflyttningsetapp. Vi måste göra vad vi kan för att undvika en fortsatt maktkoncentration till kanslihuset.

Fru talman! I en motion, nr 1304, yrkade jag år 1971 på att propositionen om utlokalisering skulle avslås. I år har jag en motion, nr 1704, där jag på samma sätt har yrkat avslag på den utlokaliseringsproposition som vi nu behandlar. De motiveringar som jag hade förra gången jag motionerade håller den här gången också.

Jag menar för det tredje att utlokaliseringen utgör hinder för en framtida rationalisering av byråkratin. En sådan rationalisering anser jag vara nödvändig. Det är dock så, att förvaltningen förefaller att svälla, och det kan därför inte vara riktigt att på det här sättet flytta isär de olika enheterna, varigenom man gör det omöjligt med en rationalisering och krympning av organisationen. När fru Hörnlund var uppe och talade sade hon att många moderater och folkpartister hade gjort en kovändning och ändrat sig sedan sist, men jag kan ju inte beskyllas för någon kovändning; jag vill avslå propositionen i dag också, och jag är lika tjurig nu som jag var förra gången. Jag har fortfarande precis samma uppfattning om de konsekvenser som ett fullföljande av de här två besluten kommer att få. Fru Kristensson var upprörd och indignerad över att regeringen kommer med de här förslagen, men jag tycker inte att hon borde vara så helt säker på sin sak när hon påstår att det är regeringen och socialdemokratin som ligger bakom förslaget. Jag kan inte komma ihåg att högern var så enhälligt för att avslå omlokaliseringsförslaget förra gången; det var väl några moderater som ville det, och det var också några från folkpartihåll, och det var jag från mitt håll — jag vill minnas att vi inte var mer än 27 tillsammans. Varför skall man då brösta sig så och låtsas att det bara är en socialdemokratisk vilja att flytta ut verken? Det är inte så. Jag anser att mitt parti gjorde fel. Men med den inställning som fru Kristensson har i dag tycker jag att hon också borde ha haft en del att säga om sitt eget parti och om de andra borgerliga partierna och inte bara om regeringspartiet. Jag ger i viss mån statsrådet Sträng rätt när han säger att han faktiskt fick en beställning genom att mer än 200 av kammarens ledamöter röstade för det förslag som framlades förra gången, vilket också i sig innebar att man skulle fortsätta i samma riktning och komma med flera förslag. Jag ger honom rätt i att han har fått en beställning. Om det nu är så, att högern och folkpartiet i viss mån har gjort en kovändning, tycker jag att det är bra — men en kovändning är det naturligtvis som många har gjort. Därför behöver fru Kristensson inte vara så upprörd över socialdemokraterna och ironisera över dem — ja, det gör jag förstås — men å sitt partis vägnar kan hon inte göra det. Jag kan förstå dem som ändrar mening i dag. Jag kan förstå dem därför att det i dag inte förekommer någon överhettning eller någon expansion. Som Torsten Nilsson sade finns det en hel del besvärligheter på arbetsmarknaden i Stockholm efter den utflyttning som redan har skett. Situationen är en annan nu, och detta skulle mycket väl kunna bilda underlag för att inta en annan ställning i dag än man gjorde förra gången. Jag skall inte dra upp de skäl som anfördes förra gången; de är väl kända, och de är inte mer djupsinniga än att var och en själv kan formulera dem. I dag talar inte många om utflyttningen såsom någonting som skulle befria stockholmarna från en förskräcklig miljö. Kanske herr Sträng hade litet kvar av det argumentet, och kanske också herr Löfberg — det är möjligt att statsråden är litet mer kvardröjande i sina uppfattningar. Kanske de har talat sinsemellan om att det väl ändå är en befrielse för de stockholmare som får flytta och komma till en annan stad. När herr Sträng talade om de statstjänstemän som skall flytta ut var det ungefär som om han skulle reducera älgbeståndet — 11 000 skjuter vi bort, men det är ju i alla fall över 90 000 kvar, sade han, och det kommer att bli god försörjning av stockholmare även i framtiden. Det är för övrigt egendomligt att svenskar har så svårt att se med kärlek på sin huvudstad. Fråga en engelsman om London — han älskar London. En fransman älskar Paris. Tyskarna var åtminstone förr stolta över sin huvudstad — Bonn är det väl litet sämre med, för det är ju en landsortsstad, vilket man tydligen också vill göra Stockholm till. Köpenhamn och Helsingfors är älskade huvudstäder. Varför har svenskarna så svårt att tala om sin huvudstad med stolthet? Det är en vacker stad. Den har bättre miljö än någon annan storstad i världen, den har rika kulturella möjligheter. Varför då se med så onda blickar på att den skall ge sysselsättning åt folk? Och varför vill man över huvud taget tvunget reducera verksamheten i Stockholm? Jag förstår inte detta ätande på sig själv. Det var en riktig bild som Hjalmar Mehr gav av anfallet på Stockholm, när han sade att man ser på Stockholm som på en strandad val, där var och en hugger en bit av späcket. Den situationen kändes ännu starkare förra gången vi diskuterade utlokaliseringen. Men också i dag är bakgrunden för angreppen att man vill ha en bit med av späcket. Statsrådet Löfberg känner sig tydligen angripen av det missnöje som ingen kan förneka finns bland dem som skall flytta ut. Även om man kan hitta någon stackare som förklarar att ”jag är så nöjd, så nöjd, så glad, så glad, blir grundintrycket att människor som rycks bort från sin miljö, sitt arbete, sitt hem, sin invanda livsstil känner sig störda. Det föreföll som om statsrådet Löfberg visste detta och därför blev högröstad för att bevisa motsatsen. Han valde uttryck som var onödiga. Herr Sträng var mer förståndig och förstående i dag och gjorde sig inte skyldig till samma överdrifter som herr Löfberg. Herr Löfberg gjorde de berörda människorna till föremål för ”omplaceringsåtgärder, analyser, allsidiga avvägningar”, han ville ”hellre fria än fälla” osv. Det var som om en rad människor anklagades för fel som de hade gjort — detta att de hade haft en verksamhet i Stockholm som de ville behålla. Det är fel att ta det på det viset. Men jag blev ännu mer upprörd över översitteriet från utskottets ordförande, herr Eriksson i Arvika. När han auktionerar bort alla dessa stockholmare gör han det med en gest som om de borde vara glada över att få bli sålda på denna auktion. Han beskrev, precis som förra gången, hur storartad man hade varit i utskottet. Förra gången tog man minsann emot 53 stockholmare som fick lov att visa sig i utskottet! Den här gången hade 100 personer fått vara med om den upplevelsen! Och herr Eriksson sade att han ångrade visst inte den generositeten. Nej, det gjorde han inte — han var helt med på det! Varför skall man göra dessa människor löjliga? Är det något löjligt att mista sitt jobb eller att behöva flytta? Om man tycker att det är nyttigare för landet att sysselsättningen sprids och att just dessa stockholmare sprids ut över landet må man ta det som det är, men varför skall man sätta sig på sina höga hästar inför dem som ber att få ha kvar sina jobb och bo kvar i sina hem? Jag tycker inte om det. Det var ett fult drag av herr Eriksson, och han var ännu värre i dag än förra gången. Det finns naturligtvis skäl för många att vilja flytta ut — det må det väl finnas — men varför inte lika väl respektera skälen för att vilja stanna kvar? Jag har nämnt ett par verk, där jag tycker att även de som vill ha en utflyttning borde kunnat göra undantag. Herr Hansson i Skegrie har nyss talat om att han vill ha undantag för jordbruksnämnden. Jag vill särskilt nämna FOA. Alla som deltagit i detta ärendes behandling har fått sätta sig in i att om FOA skall splittras på tre håll kan det bli svårt att upprätthålla verksamheten på samma nivå som tidigare. Jag hade hoppats på förståelse för att FOA borde få vara kvar, men det har man inte visat. Det andra verket är statens bakteriologiska laboratorium. Redan i propositionen har det funnits viss förståelse för att man kanske borde tänka sig för en gång till. Man har för övrigt börjat bygga där ute, och det visar kanske att man centralt inte varit säker på att man skulle flytta ut bakteriologen. Utskottsmajoriteten har varit med på att ytterligare undersöka frågan, och jag kommer att följa utskottets förslag på den punkten. Det tredje förslaget till utflyttning som jag tycker att utskottet borde funderat mera på, men man har antagligen inte haft tid, är civilförsvarsstyrelsen. Enligt förslaget skall civilförsvarsstyrelsen flytta till Karlstad. Vore det inte skäl i att — innan man bestämmer sig för en utflyttning — undersöka om man inte skulle kunna göra en sammanslagning av två verk, nämligen överstyrelsen för ekonomiskt försvar och civilförsvarsstyrelsen, till ett verk? Det skulle innebära en rationalisering. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall ju ligga kvar i Stockholm och civilförsvarsstyrelsen flytta till Karlstad. Regeringen har möjlighet att pröva frågan om en sammanslagning, innan civilförsvarsstyrelsen flyttat ut, och göra denna rationalisering medan tid är. Det är en sammanslagning som ligger nära till hands — jag skulle tro att man har det så i de flesta andra länder. Generaldirektören för civilförsvarsstyrelsen är inte främmande för tanken. Inför försvarsutskottet har han förklarat att han skulle ha förståelse för en sådan rationalisering. Jag hoppas att regeringen gör en genomlysning av denna fråga, innan man beslutar om utflyttning. Jag skall inte gå närmare in på övriga punkter. När jag hörde statsrådet Löfberg tala om allt det färgrika tryck som han hade gett ut och hela den organisation som han hade byggt upp då tänkte jag: Är inte detta helt onödiga ansträngningar, som kunde satts in på annat sätt för att personalen skulle trivas? Jag kommer att följa den första reservationen, som yrkar avslag på hela förslaget. Herr Nilsson i Tvärålund tyckte inte att det var rätt att jag inte som herr Hansson i Skegrie hade fått åka gatlopp i tidningarna för att jag gick med högern. Herr Nilsson i Tvärålund, jag gick med mig själv förra gången liksom nu! Att jag inte sitter i utskottet och kan formulera en reservation bör väl inte göra det omöjligt för mig att följa den reservationen som är formulerad så att den sammanfaller med en uppfattning jag har hävdat både i en enskild motion i detta ärende och tidigare. Det var ett sätt att försöka göra mig ännu löjligare än man brukar tycka att jag är. Sedan kommer jag också att yrka bifall till den sista att-satsen i min motion, den att-sats som innehåller förslag om att man borde göra åtminstone en undersökning av möjligheterna till en sammanslagning av civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, innan man tar ställning till flyttningen. Fru talman! Därmed har jag bevisat min osjälvständighet.

Fru talman! Jag vill till fru Eriksson i Stockholm endast säga några ord i all korthet. Jag tyckte inte att det fanns anledning för mig att erinra kammarens ledamöter om att jag och många med mig ifrån moderata samlingspartiet i förra omgången röstade emot en utlokalisering. Jag tyckte att det var ganska ointressant. Jag valde i stället att redogöra för mitt partis inställning i den här frågan och nämnde då att vi redan förra gången begärde att få en utredning för att klarlägga de samhällsekonomiska konsekvenserna. Jag ville erinra om att en sådan utredning inte kommit till stånd, och att vi saknar erforderligt underlag för att göra en ordentlig bedömning av det andra steget. Jag tycker att jag klargjorde det så pass tydligt att det inte borde ha föranlett några missförstånd från fru Erikssons sida. I övrigt är fru Eriksson och jag överens. Jag har också den uppfattningen att begreppet huvudstad är någonting som vi skall vara litet rädda om. Jag tror inte att det bara är vi som råkat få Stockholm som vår hembygd som vill värna om Stockholm, utan det är någonting som folk i hela landet känner för. Stockholm skall vara vår huvudstad och vårt centrum. Det betyder, förutom alla de kulturella aktiviteter som fru Eriksson i Stockholm nämnde, att kungahuset är här, och att regering och riksdag är här. Detta är ytterligare ett skäl för att man skall säga nej till den här utflyttningen.

Fru talman! Låt mig först säga att jag inte, med anledning av de personliga angrepp som fru Eriksson i Stockholm gjorde mot mig, tycker att fru Eriksson på något sätt är löjlig. Jag är imponerad av att hon troget följt denna debatt hela dagen. Hon var, såvitt jag kan förstå, helt ensam på Stockholmsbänken i flera timmar. Jag kan ärligt säga att jag tillhör dem som gärna skulle ha sett att fru Eriksson skulle blivit återvald ytterligare en period. Det är någonting friskt över henne. Men när fru Eriksson nu här säger, att jag har demonstrerat något av ett översitteri därför att jag redovisar hur många uppvaktningar vi har haft, då ber jag att få reagera på det bestämdaste. Jag har sagt att hela utskottet har satt värde på den information vi har fått. Jag tror, fru Eriksson, att personalrepresentanter och representanter för verkstadsledningar och kommuner är villiga att verifiera att de satt värde på att ha fått tid hos utskottet att diskutera igenom frågorna. De har känt att delegationen haft för kort tid för dem. De har behövt lämna dessa kompletterande uppgifter till utskottet, vilket vi har satt värde på.

Fru talman! Fru Eriksson i Stockholm tyckte visst inte om att jag konstaterade faktum att fru Eriksson går med moderaterna och förmod ligen också med större delen av folkpartiet i denna fråga. Första punkten i fru Erikssons i Stockholm motionsyrkande lyder så här: ”att riksdagen med avslag på propositionen 1973:55 hos Kungl. Maj:t anhåller om att den redan beslutade utflyttningen måste vara genomförd, innan frågan om det föreliggande förslaget ånyo anmälts för riksdagen”. Det är nästan identiskt med vad moderaterna och folkpartiet yrkar. Jag tycker inte att fru Eriksson skall tycka illa vara när jag påpekar att hon nu går på deras linje. Då skall man stå för det. Fru Eriksson bekräftade också i slutet av sitt anförande att hon kommer att gå på deras reservation. Jag vill också tillrättalägga ett annat yttrande av fru Eriksson i Stockholm. Centern ser inte verksutflyttningen som en flyttning av 11 000 människor från Stockholm. Det primära är att flytta arbetstillfällen. En del stockholmare kommer att följa med, andra kommer att stanna kvar. Det blir 11 000 nya arbetstillfällen i landsorten, och det är tillfredsställande.
Fru talman! Herr Nilsson i Tvärålund sade att klämmen i min motion är identisk med moderaternas, men den är också identisk med klämmen i min förra motion. Jag tycker inte att man skall behöva ändra på det, när man menar just vad som står i klämmen. Att jag sedan kommer att rösta på moderaternas reservation är väl naturligt, eftersom de har samma kläm som jag. Jag kan inte förstå att det skulle behöva betyda att jag skulle ha något att göra med moderaterna i andra fall. Men i det här fallet har moderaterna så att säga in corpore gått över till min mening, och den uppfattningen hade de inte förra gången. Det var därför jag var något ironisk mot fru Kristensson, som nu talade å moderaternas vägnar som om de hade haft denna uppfattning hela tiden. Det har de inte haft, utan de har nu gått över till min uppfattning hela högen. Men man behöver väl fördenskull inte karakterisera dem som socialdemokrater, lika litet som man behöver karakterisera mig som moderat. Så sade herr Eriksson i Arvika att man verkligen hade satt värde på att stockholmarna hade gått förbi i utskottet och talat om sina bekymmer. Ja, det var just det. Ni tyckte det var så rörande, men ni brydde er ju inte om det i utskottet i stort, i varje fall inte herr Eriksson i Arvika. Ni satte så stort värde på att stockholmarna kom dit, och det är ju så ibland: Folk som har bekymmer sätter sådant värde på att få tala ut. Det var naturligtvis rörande, men jag tyckte att det var nedlåtande att uppfatta uppvaktningarna på det sättet.
Fru talman! Jag vill råda fru Eriksson i Stockholm att läsa igenom betänkandet och reservationerna som jag står bakom, så kommer hon att märka att hon har fullständigt fel när hon säger att jag inte har tagit intryck av uppvaktningarna. Jag har, för att ta ett exempel, i min reservation direkt citerat vad generaldirektören i skolöverstyrelsen sagt om de avdelningar som föreslagits till utlokalisering. Jag har citerat från FOA :s uppvaktning, och jag har tagit mycket starkt intryck på flera punkter. Jag vill verkligen understryka detta med anledning av det sista, något ironiska inlägget. Till sist vill jag säga, att när fru Eriksson angriper mig personligen och drar in mitt yrke i debatten, så glider det förbi mig, för det är i någon mån typiskt för fru Erikssons sätt att debattera.

Fru talman! I går diskuterades i TV frågan om vem som skall bestämma på jobbet. Det borde i större utsträckning vara de anställda. Det var nästan alla överens om i debatten. I dag skall riksdagen besluta om utflyttning av statliga verk med tillsammans närmare 4 000 anställda. Med första etappen berör utflyttningen totalt närmare 11 000. Dessa 11 000 anställda har fått ge sin syn på utflyttningen. De flesta har sagt nej, de har sagt att de är emot att utflyttningen kommer till stånd. Senare i dag kommer riksdagen såvitt man kan bedöma att med stor majoritet besluta om att utflyttningen ändå skall genomföras. Bakom utflyttningsbeslutet ligger nämligen en politisk idé och den är som finansministern sade när den här frågan diskuterades förra gången ”inte förhandlingsbar”. Jag menar inte, fru talman, att de anställda i statliga verk skall ha vetorätt när det gäller hur svensk statsförvaltning skall vara organiserad. Däremot menar jag, och jag tycker det är väldigt viktigt, att vi har alla skäl att lyssna på vad de säger som arbetar i den statliga förvaltningen.

När man läser de remissvar som avgetts av verken och som bl.a. bygger på vad personalföreningar anfört, upptäcker man att remissvaren på punkt efter punkt med en förkrossande tydlighet och tyngd kritiserar utlokaliseringen. Det gäller förslagets effekt på verkens möjligheter att fungera effektivt i den nya situationen, det gäller sättet att beräkna utflyttningskostnaderna, det gäller konsekvenserna för den personal som av olika anledningar väljer att stanna i Stockholm och det gäller möjligheterna för medflyttande anhöriga att få arbete på den nya orten. Jag läste alla de här remissvaren mycket noggrant och med stort intresse, och jag väntade också med spänning på den kommentar som finansministern skulle göra i sin proposition till denna tunga argumentering. Men det blev, fru talman, en spänd förväntans upplösning i absolut ingenting. Remissvaren refereras visserligen på en och halv sida, men de kommenteras inte med ett enda ord. För verk efter verk konstaterar departementschefen att utlokaliseringsdelegationens överväganden är bärande, invändningarna från personal och verksledningar går man helt förbi. Så går det till ibland när man skall lyssna på rörelsen. ”Envägsdemokrati” kanske det heter. En departementschef, en regering och även ett riksdagsutskott har naturligtvis rätt att underkänna argument från anställda och experter. Man kan underkänna invändningarna i sak. Man kan i och för sig tycka att invändningarna är riktiga från de utgångspunkter som de görs, men mena att det finns vinster som gör det rimligt att ta de påvisade nackdelarna. Man kan, som t.ex. i det här fallet, mena att de samhällsekonomiska fördelarna uppväger de svårigheter som uppstår för verkens möjligheter att fungera och de problem som drabbar de enskilda människorna. Men om man nu gör en sådan samhällsekonomisk bedömning har man naturligtvis också skyldighet att redovisa den. Man måste också kunna belägga att de företagsekonomiska kalkyler man bygger sina antaganden på objektivt sett är någorlunda korrekta. Men någon sådan redovisning finns inte i vare sig delegationens rapport eller i propositionen. Delegationen säger att statsmakterna måste ta hänsyn till de ”samhällsekonomiska konsekvenserna av ett omlokaliseringsbeslut”. När man gjort det konstaterar man omedelbart att man ställs inför ”mycket svårlösta mätproblem” och att ”av de variabler och effekter som borde ingå i en sådan analys — — — endast en begränsad del av dessa är möjlig att något så när invändningsfritt kvantifiera”. Det är alltså delegationens utsaga. I klartext betyder detta, fru talman, att de samhällsekonomiska vinster som anförs som huvudmotiv för en reform, som enligt regeringens beräkningar kommer att kosta 1,5 miljarder, inte går att ange. Trots det säger delegationen i slutet av samma avsnitt att det är dess bestämda uppfattning att ”även om en fullständig analys kunnat göras, skulle denna inte förändra delegationens uppfattning”. Det borde naturligtvis ha stått att oavsett om vad som anförs som huvudmotiv för utflyttningen går att belägga eller inte, oavsett om de kostnadsanalyser som gjorts är hållbara eller inte, oavsett hur starka sakliga och principiella invändningar som görs från experter och personligt berörda, så måste saken ha sin gång. I annat fall kommer finansministern och regeringen att lida ett prestigenederlag, som vi under inga förhållanden kan ta, kosta vad det vill. Med det här sättet att handlägga frågan om utlokalisering blir det helt enkelt inget utrymme för någon egentlig saklig debatt. Man får t.ex. ingen möjlighet att diskutera om inte de pengar som nu skall satsas på att flytta ut statliga verk till i de flesta fall redan expansiva tätorter hade kunnat göra större nytta om de användes på andra områden inom regionalpolitiken.

Den saken går man helt förbi. Något större förtroende för delegationens och regeringens sätt att bedöma de företagsekonomiska konsekvenserna får man inte heller. Beräkningen av vad det kommer att kosta att bygga nya kontorslokaler är belysande. För andra etappen beräknar delegationen dessa kostnader till 420 miljoner kronor. I propositionen reduceras den summan till nästan noll. Vad som inträffar, sägs det i propositionen, är att ”de föreslagna investeringarna kommer till stånd på utlokaliseringsorten i stället för i Stockholmsområdet”. Vad man helt bortser från är att om en sådan investering måste göras inom loppet av fem år i stället för att spridas ut på t.ex. 20—30 år, så blir både den statsfinansiella och den samhällsekonomiska påfrestningen väsentligt större. Byggnadsstyrelsens lokalförsörjningsplan för kontorsbyggen i Stockholm med byggstart 1972—1977 avsåg ett investeringsprogram på 250 miljoner kronor. Genom utflyttningarna är det nu i stället fråga om en investering under samma period på 955 miljoner kronor. En tidigareläggning av det här investeringsprogrammet med i genomsnitt tio år — och det är förmodligen en låg beräkning — drar, diskonterad efter 7 procents ränta, ett mervärde av uppskattningsvis 200 miljoner kronor. Men de resonemangen förs inte — man varken ansluter sig till eller avvisar dem. Man ser över huvud taget inte dessa problem. Sättet att beräkna de ökade driftkostnaderna är av ungefär samma halt. För t.ex. FOA har delegationen, fortfarande utan invändningar från finansdepartementet, tagit upp en av forskningsanstalten till försvarsforskningsutredningen uppskattad ”flyttningsoch stilleståndskostnad” på 30 å 50 miljoner kronor. I sitt yttrande över utlokaliseringsdelegationens förslag att splittra upp FOA på tre olika orter har FOA uppskattat de direkta kostnaderna härför till 200 miljoner och gör en samhällsekonomisk bedömning som resulterar i ytterligare en ungefär lika stor belastning. Fortifikationsförvaltningen har beräknat de årliga kostnadsfördyringarna till 7 miljoner kronor och kostnader på grund av förlängda produktionstider till 10 å 25 miljoner kronor. Det kommer att kosta 2 å 3 miljoner kronor, säger delegationen utan någon som helst närmare motivering. Inför den första etappen gjordes inga beräkningar alls av de ökade kontaktkostnaderna. Nu har man gjort det, och det är förtjänstfullt. Men värdet av undersökningen, som gjorts genom stickprov under några tredagarsperioder, kan verkligen ifrågasättas. Försvarets civilförvaltning hart.ex. gjort en egen sådan tidsstudie, som omfattar hela första halvåret 1972, och då kommit fram till att det årliga arbetskraftsbortfallet, med nuvarande personalstyrka, motsvarar tolv heltidstjänster eller 9 000 kronor per anställd. Delegationens mycket ytliga beräkningar slutar på en kostnad som bara är hälften så stor. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, och slutsatsen ligger mycket nära till hands: det kostnadsmedvetande som man från den här kammaren och från regeringen alltid efterlyst hos de förvaltningsanställda har fått sig en mycket allvarlig knäck. Bara de här stickproven visar att utgiftsposten skulle behövas skrivas upp med åtskilliga hundra miljoner för att komma åtminstone i närheten av verkligheten. Men andra resonemang i propositionen är lika märkliga. Som ett argument mot att avvakta nya och seriöst menade utredningar, innan man beslutar sig för en andra etapp, säger man att syftet med den här andra etappen är att sammanföra ”besläktade arbetsuppgifter”. Slut satsen av det resonemanget har helt överraskande blivit att FOA, som i dag är en sammanhållen forskningsinstitution, splittras upp på tre olika avdelningar utplacerade på tre olika håll i landet. Enligt regeringens ”sammanhållningsprincip” bör forskning om konventionella vapensystem ligga i Stockholm, medan verksamhet som har att göra med teknisk informationsbehandling skall ligga i Linköping och forskning kring frågor om människan som objekt för vapenverkan skall ligga i Umeå. Som resultat av tanken att närbesläktade arbetsuppgifter skall hållas samman är det här förslaget från regeringen ganska överraskande. Man undrar också vad det är för slags nyinriktning regeringen tänker sig för SÖs antagning av lärarkandidater, när det anses att den verksamheten måste flyttas till Sundsvall för att då hamna i samma stad som domstolsverket. Och vad har fortifikationsförvaltningen för samröre med myntoch justeringsverket som gör att dessa båda verk enligt principen om de närbesläktade verksamheterna skall ligga på samma ort, dvs. flyttas till Eskilstuna? Jag skulle kunna fortsätta även den här exemplifieringen. Det andra argumentet mot att säga nej till andra etappen, till dess man genom att studera effekterna av den första omgången skaffat sig ett ordentligt underlag för fortsatt beslutsfattande, är att man redan har sådana erfarenheter. Var har man fått dem ifrån i så fall? Första etappen har knappast börjat ännu. Man vet ingenting om hur verken fungerar i den nya situationen, eftersom de inte gjort det ännu. Man kan inte göra några som helst empiriska studier av kostnaderna, eftersom de ännu inte uppstått. Man kan inte säga särskilt mycket om personalens problem, eftersom nästan alla fortfarande är kvar i Stockholm. Var går egentligen gränsen för hur svaga argumenten får vara i den här frågan? Det tredje argumentet är att personalen inte vill ha ett uppskov, som det kallas. Är det möjligen därför samtliga tjänstemannaorganisationer krävt ett uppskov? Socialdemokraterna brukar ju vara pigga på att klassificera andra partier som löntagarfientliga, när deras förslag inte stöds av de stora organisationerna. Finns det möjligen någon liten specialklausul i den socialdemokratiska valstrategin som säger att den principen inte alls är tillämplig när det handlar om villkoren för personal vid de statliga verken? Till de problem som de fackliga organisationerna naturligtvis är särskilt intresserade av hör vad som händer med personalen. Ett specialproblem — men ett mycket viktigt sådant, som har berörts här i kammaren förut — är hur det skall gå för de många anhöriga som har anställningar i Stockholmsområdet i dag men som nu flyttas ut till olika håll i landet. Det har gjorts en särskild utredning om lokaliseringsorternas möjligheter att bereda de här människorna arbetstillfällen. Det är ingen uppmuntrande läsning för de människor det gäller. ”Utredningen läggs till handlingarna” — det är ungefär vad delegationen orkar kommentera. Man har inte ens orkat ta reda på hur många människor det kan röra sig om. Propositionen offrar, om jag har räknat rätt, ett par rader på problemet. Det kommer nog att ordna sig, säger man och hoppas på bättre konjunkturer. Herr Nilsson i Tvärålund säger med ogenerad uppriktighet att det inte är de statsanställda i Stockholm som man är intresserad av ute i landet, utan det är deras jobb. Hur man då skall kunna omplacera personalen i Stockholm är inte hans problem, det får andra lösa. Socialdemokraterna i Stockholm är djärva nog att säga nej till en tredje utflyttningsetapp. Därmed undviker man också risken att trampa Gunnar Sträng på tårna; han har nämligen redan i propositionen avvisat tanken på att det skulle bli någon tredje etapp. Och så kan herr Torsten Nilsson göra sin festliga skildring av en trojansk häst, som är grön, i den stockholmska kommunalpolitiken men glömma bort att tala om att den hästen går i par med en som är röd när det gäller den här frågan. Naturligtvis kan dessa problem bara lösas delvis. Många kommer att tvingas bli förtidspensionerade, andra får finna sig i att gå arbetslösa, andra kommer att få finna sig i att ta jobb där de inte kan dra nytta av de specialkunskaper de skaffat sig, specialkunskaper som samhället uppmuntrat dem att utveckla och som samhället dragit ovärderlig nytta av. Det här är en av den utlovade samhällskalkylens minusposter som ingen vågar redovisa, lika litet som man kan redovisa de plusposter som skulle motivera att man gjorde den här uppoffringen. Socialdemokraternas talesman i denna debatt i dag, herr Fagerlund, gjorde gällande att när det handlar om regionalpolitik är alla entusiastiska i fråga om målen, men när de skall komma till genomförande tvekar man så snart det kostar på. Nej, herr Fagerlund, det uttalandet må vara ett bekvämt sätt för er att sopa alla problemen under mattan, men någon särskilt skärpt analys är det verkligen inte. Vad vi som säger nej till utlokaliseringen kräver är utredningar som visar att den här åtgärden verkligen leder till den avsedda effekten. Vi har inte fått några sådana utredningar. De samhällsekonomiska vinster man tänker sig göra har man inte presenterat. De kostnadsberäkningar som skulle behövas för att man skall kunna bedöma ens de företagsmässiga belastningarna är eländigt dåliga. Rader med problem som rör förvaltningens möjligheter att fungera effektivt i framtiden har man över huvud taget inte berört. Effekten när det gäller att hejda avfolkningen av vissa delar av landet är mycket tvivelaktigt.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

Fru talman!

Jag är fullt medveten om att denna utflyttning kommer att skapa problem för de enskilda människorna — för många kommer det säkerligen att gå bra, men för en stor del kommer det att bli svårigheter. Men det var någonting som saknades i dessa inlägg, och det var synpunkter på de problem som vi ute i landsorten ändå har att brottas med.

Man kan säga att varje år under 1970-talet kommer 1 600 människor att lämna jordbruket. Jag är övertygad om att de inte är särskilt intresserade av att bryta upp och söka andra arbetsplatser, men det är nödvändigt för att de skall kunna få sysselsättning. Jag vill göra en liten kommentar till herr Ullstens våldsamma angrepp på regeringspartiet. Man fick närmast intrycket att det var bara det socialdemokratiska partiet som slöt upp bakom denna utlokalisering, men ett faktum är ju att också centerpartiet har slutit upp bakom förslaget.

Fru talman! Jag konstaterar att omflyttning av statlig verksamhet stått under debatt vid flera tillfällen under årens lopp. När finansministern år 1971 lade fram sitt förslag till en första etapp av omlokalisering av statlig verksamhet hade det talats om sådan utflyttning under flera årtionden och kanske främst sedan riksdagens revisorer i 1941 års berättelse tagit upp frågan. Detta har tidigare understrukits i dagens debatt. I det här sammanhanget finns det all anledning att notera att försvarets fabriksstyrelse — numera förenade fabriksverkens huvudkontor — efter riksdagsbeslut år 1961 flyttades till Eskilstuna. Det är väl egentligen den enda flyttning som under de senaste 30 åren har kommit till stånd. Detta har också finansministern tidigare konstaterat. Erfarenheten av denna utflyttning är, såvitt jag har mig bekant, mycket positiv. Men i och med riksplaneringen med regionaloch lokaliseringspolitik under 1960-talet ökades kraven på de statliga regionalpolitiska insatserna. Dessa mycket kortfattade uppgifter ger vid handen att det är först i början av detta årtionde som debatten om en eventuell utflyttning av statlig verksamhet givit resultat. Vi vill genom sådana insatser åstadkomma en bättre balanserad regional utveckling och medverka till en ökad jämställdhet mellan människor i olika delar av landet. Det tycker jag att det finns anledning att understryka i samband med de inlägg som jag tidigare här omnämnde. Frågor som berör lokaliseringsoch regionalpolitik har också under de senaste åren kommit att spela en allt större roll i samhällsarbetet. Jag vill då främst hänvisa till de av riksdagen år 1972 antagna regionalpolitiska handlingsprogrammen. Enligt det beslutet skall de ökade resurserna målmedvetet användas för att i länen bygga upp orter av olika karaktär, vilka inbördes bör komplettera varandra så att de tre grundläggande välfärdselementen arbete, service och god miljö kan göras tillgängliga för alla människor. Jag vill här understryka att ett väsentligt led i detta betydelsefulla arbete är att etablera väl fungerande arbetsmarknader, som kan erbjuda människorna sysselsättningsmöjligheter och dessutom ge valmöjligheter beträffande yrkesinriktning och utbildning. För att man över huvud taget skall ha några förutsättningar att uppnå de uppställda regionalpolitiska målen kommer det att krävas fortlöpande statliga insatser på en rad olika områden. I samband med det förslag som nu föreligger räknar jag självfallet med att statsmakterna även i framtiden kommer att pröva enskilda fall av lokalisering av statliga verk till regioner som är i behov av sådana åtgärder. På s. 11 i inrikesutskottets betänkande nr 22 skriver utskottet följande: ”En omlokalisering av det slag som nu föreslås med en koncentrerad insats till ett antal orter bidrar på ett verksamt sätt till en ytterligare differentierad arbetsmarknad på de föreslagna orterna. Det finns skäl anta att omlokaliseringen som sekundäreffekt initierar enskilda företag, institutioner och organ att undersöka vilka fördelar som står att vinna genom utflyttning från storstadsområdena. En annan faktor av betydelse i detta sammanhang är de positiva effekter som en omlokalisering har på det redan befintliga näringslivet på mottagningsorterna, t.ex. när det gäller servicenäringars utveckling.” Jag delar utskottets uppfattning när det gäller de positiva effekterna av en statlig utlokalisering till en region. Tyvärr måste emellertid jag och mina medmotionärer i motionen 1701 med beklagande konstatera att Skövderegionen i Skaraborgs län än en gång har förbigåtts när det gäller utlokalisering av statlig verksamhet. För att länets primära centra skall kunna byggas upp i enlighet med Länsprogram 1970 krävs att länets näringsliv medverkar till att exempelvis kvinnor och arbetskraft med längre utbildning får ökade sysselsättningsmöjligheter. För att man skall kunna få till stånd en sådan utveckling behövs naturligtvis i Skaraborgs län liksom inom liknande regioner i landet en satsning på olika områden, exempelvis lokalisering av statliga verksamhetsgrenar. Jag vill erinra om att den stora befolkning som finns koncentrerad i Skövderegionen — ja, i hela länet — i dag är starkt underförsörjd på bl.a. tillgången till servicesysselsättning, och det gäller även då kvalificerade yrken. Jag vill vidare understryka att kvinnornas grad av yrkesverksamhet i konsekvens härmed är låg. Det finns anledning att återigen erinra om att länet har en synnerligen låg inkomstnivå och därmed också ett synnerligen litet skatteunderlag. Till detta kommer en mycket väsentlig fråga som borde ha beaktats vid prövningen av lokaliseringen av statlig verksamhet till Skaraborgs län, nämligen att länets primärcentrum — Skövderegionen — uppfyller huvudkraven för lokalisering av statlig verksamhet, bl.a. genom ett tillräckligt befolkningsunderlag. Det finns inom en tremilsräjong 120 000 människor, och samtidigt är avståndet från storstadsområdena mycket lämpligt. Ja, det vore mycket att tillägga i denna för Skaraborgs län mycket viktiga fråga, men jag skall i fortsättningen enbart säga någonting om ett av våra motionsförslag: lokalisering av statens jordbruksnämnd till Skövderegionen. Jag vill till att börja med framhålla att Skaraborgs län är ett jordbrukarlän. En lokalisering dit av statlig verksamhet med anknytning till jordbruket har jag och mina medmotionärer därför ansett som mycket lämplig. Vi har även i motionen uttalat att Skövderegionen erbjuder sällsynt goda förutsättningar för en lokalisering av statlig verksamhet med direkt anknytning till jordbruket. Vi har där bl.a. pekat på att Skaraborgs läns roll som producent av råvaror till landets livsmedelsindustri alltmer uppmärksammats av jordbrukets föreningsrörelse och av andra intressenter inom denna del av näringslivet. Härtill kommer att nästan hela den västsvenska regionen omfattande forsknings-, försöksoch serviceinstitutioner på jordbrukets område finns i Skaraborgs län. Regionens ställning som förläggningsort kommer mycket snart att förstärkas. Under de närmaste dagarna skall riksdagen ta ställning till jordbruksministerns förslag rörande förläggning av en veterinärmedicinsk fältstation i Skara — som också ligger inom Skövderegionen. Ett av skälen för en sådan lokalisering är naturligtvis att stationen kommer till ett område där en stor del av landets husdjur finns. Det är också all anledning att räkna med att en stor del av svensk jordbruksproduktion i framtiden kommer att ligga i Skaraborgs län. Det är endast några av de skäl som talar för en lokalisering av statens jordbruksnämnd till Skövderegionen. Jag skulle kunna anföra fler, men av tidsskäl måste jag avstå. En förläggning av nämndens verksamhet till Skaraborgs län skulle ge goda möjligheter till direkta kontakter med jordbruksnäringen och livsmedelsindustrin, vilket borde vara betydelsefullt för alla som är engagerade inom berörda statliga organ. Vi menar också att lantbruksstyrelsens förläggande till Jönköping enbart har förstärkt Skövderegionens ställning som lokaliseringsort för statliga verksamheter med anknytning till jordbruket. Vi delar utskottsmajoritetens uppfattning att beslut om utlokaliseringen av statens jordbruksnämnd skall kunna fattas redan nu. Vi anser inte, som herr Eriksson i Arvika föreslår i reservationen 6, att frågan bör bli föremål för en ytterligare utredning innan slutgiltig ställning tas till ett eventuellt lokaliseringsbeslut. I sin motivering för uppskovsyrkandet anför herr Eriksson i huvudsak synpunkter ur motionen 1706 år 1973. I motsats till den i reservationen och i motionen uttalade uppfattningen anser jag och mina medmotionäter att man i dag inte bör vidta sådana åtgärder som skulle kunna medföra en fördröjning av lokaliseringsbeslutet. Enligt vår åsikt bör riksdagen om en stund kunna fatta beslut om att förlägga statens jordbruksnämnd till Skövderegionen i Skaraborgs län. Fru talman! Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 1701 år 1973. Om vår motion blir utslagen i den förberedande voteringen kommer vi i huvudvoteringen att lägga ned våra röster.

Fru talman! Frågan om statens bakteriologiska laboratoriums omlokalisering till Umeå har föranlett en mängd uppvaktningar, långa och många skrivelser och resolutioner, högljudda varningsrop och skräckskildringar av vad som kan bli följden av en utlokalisering av denna verksamhet från Stockholm. Också i dagens debatt har det sagts ett och annat ord i den riktningen. Jag är glad över att inrikesutskottet trots dessa påverkningsförsök bedömt propositionens förslag så balanserat. Jag har också förståelse för delegationens synpunkt — den har kommit till uttryck i såväl propositionen som utskottets betänkande — att en flyttning av en institution som SBL från Stockholm till Umeå kan kräva en grundlig prövning av formerna för utlokaliseringen i en särskild utredningsgrupp. Jag anser att omlokaliseringen, som delegationen sagt, kan behöva genomföras successivt under ett antal år. Men jag har ingen förståelse för dem som påstår att SBL inte skulle kunna fungera i Umeå. Låt mig kommentera några argument av den typen, som anförts mot institutionens placering i Umeå. Man har sagt att avståndet framför allt till Stockholm skulle utgöra ett hinder; SBL:s bakteriologiska prover skulle inte klara frakterna till och från Umeå. Låt mig då erinra om att en flygtransport från Stockholm till Umeå fr.o.m. juni månad, när vi får jet, kan ske på 50 minuter. Linjeflyg har meddelat att man är beredd att ordna s.k. P-frakt av proverna, vilket innebär att de får företräde t.o.m. framför persontransporter. Poängteras bör också att det endast är ett begränsat antal av SBL:s prover som kräver snabb transport. Något skäl att på grund av transporterna avstå från en utlokalisering av SBL till Umeå finns alltså inte. Det har vidare sagts att vårt lands stora folkkoncentration i Stockholm skulle utsättas för oförsvarliga epidemirisker om SBL flyttade från huvudstaden. I motion 1718 har vi understrukit att en delning av SBL:s riksfunktion och den regionala funktionen för Stockholmsområdet bör övervägas. Landstinget i Stockholm har också i sitt remissvar sagt att man till år 1978 kan överta den regionala funktionen. Jag anser det riktigt att Stockholm, liksom andra regioner i vårt land, bygger upp en egen serviceverksamhet för regionens diagnosprov. Här föreligger alltså inte de problem som målats upp i debatten om SBL utflyttning. Det tredje och mest använda argumentet mot omlokaliseringen har varit att Umeå universitet inte har kapacitet att spela den roll som Stockholms universitet innehaft i samarbetet med SBL. Jag vill bara erinra kammaren om att universitetet i Umeå enligt riksdagens anvisningar har en klar inriktning på de kemiska, de biologiska och de medicinska områdena. Denna inriktning har regering och riksdag också förstärkt genom förslagen och besluten att till Umeå flytta skogshögskolan med dess forskning, en filial av arbetsmedicinska institutet och — efter det beslut som jag hoppas att vi inom kort skall fatta — också FOA s huvudenhet för forskning mot ABC-stridsmedel. Vi anser, som vi har angivit i vår motion, att det statliga utvecklingsarbete som pågår i Umeå, de läkemedelsföretag som har lokaliserats dit och universitetets inriktning bör ligga väl i linje med det önskemål om samspel som SBL: framtida verksamhet har behov av. Jag har, fru talman, med denna kommentar inget annat yrkande än bifall till hemställan i utskottets betänkande, men jag har också en förhoppning om att det utredningsarbete — som väl redan har påbörjats — om formerna för lokaliseringen av SBL till Umeå skall bedrivas så skyndsamt som möjligt.

Sådana betyg som ”elände” är Ola Ullstens partivänner i Umeå säkert inte beredda att instämma i när det gäller som betygsättning på den mycket betydelsefulla regionalpolitiska reform som Sveriges riksdag strax kommer att besluta om.

Fru talman! Det känns som alltid litet märkligt att efter sju timmars debatt komma upp i talarstolen. Det står flera talare upptagna efter mig på talarlistan, och det är kanske många som tycker att man borde stryka sig, eftersom det mesta redan har sagts. Det har också flera gånger under debatten antytts att argumentpåsen har blivit fylld. Men problemet i det här sammanhanget, fru talman, är att en mängd av de väsentliga frågor som har framställts av dem som är tveksamma till den andra utflyttningsomgången inte har besvarats på det sätt som jag tycker att denna viktiga sakfråga kräver. Det har varit en mager debatt ur den aspekten att talarna har talat förbi varandra på olika nivåer. Det enda positiva som jag tycker mig ha kunnat märka hittills skulle vara att vi inte haft den typ av huggsexa som var aktuell 1971, då ledamöter från alla upptänkliga hörn av detta land stod upp och värnade om sin lilla bygd och predikade om hur väsentligt det vore att få en statlig myndighet eller ett verk dit. Men inte ens det fick man vara riktigt glad över. Åtminstone herr Blomkvist hade nyss ett anförande som verkligen bröt av från den i alla fall i det sammanhanget ganska sakliga debatt som förts tidigare. Herr Nygren betygade för sin del Västerbottens intresse för att få flera myndigheter lokaliserade dit upp. Jag kan förstå att man har den inställningen när man bor i Västerbotten: det är problem med sysselsättningen, och det är problem på många andra sätt. Jag skulle kunna turnera med att säga att jag kan betyga kammaren att de flesta av dem som bor i Stockholmsregionen har samma intresse av att vi tar det lugnt med den andra utflyttningsetappen, tills vi har fått erfarenheter av den första och över huvud taget tills vi ser hur utvecklingen för den här regionen gestaltar sig i framtiden. Folkmängden i regionen har minskat ganska kraftigt de senaste åren, framför allt i Stockholms kommun men även i länet som helhet. De prognoser som gjorts — bortsett från de två utflyttningsetapper som är aktuella — över befolkningsutvecklingen i Stockholms kommun visar en ytterligare minskning med ungefär 70 000 personer fram till 1980. Dessutom vet vi att åldersstrukturen successivt blir alltmer snedvriden med många åldringar och relativt få människor i produktiv ålder, som kan göra en arbetsinsats och alltså försörja de äldre. Skatteunderlaget sjunker hela tiden och man har uppenbara problem i Stockholm att stå fast vid de åtaganden som har gjorts utan att kraftigt höja skatten. Det är något om Stockholmsproblemen. Det är alltså i dagens läge inte alls så att denna kommun sväller och blir alltmer fylld av människor utan precis tvärtom! Herr Sträng sade i morse något som jag tycker det finns anledning att replikera på, ehuru ingen ännu har gjort det. Han menade att det framför allt var på industriarbetarsidan som antalet jobb höll på att minska i Stockholm och att det var där problemen låg. Ser man på olika statistiska siffror som kommit fram under de senaste åren visar det sig att läget faktiskt är prekärt även för tjänstemännen. Jag har tagit fram varselsiffror i kommunen för de senaste tio åren och har då kunnat konstatera att medan en tredjedel av antalet varsel för tio år sedan berörde tjänstemännen, berördes dessa 1972 av precis lika många varsel som de LO-anslutna, dvs. 50 procent. Det säger någonting om utvecklingen. Även tjänstemännen i den här regionen har problem på sikt med sysselsättningen. Jag kan i mångt och mycket instämma i de farhågor som Torsten Nilsson uttalat för vår region, men jag drar andra slutsatser, vilket gör att mitt ställningstagande i själva sakfrågan blir ett annat än herr Nilssons. Upprepade gånger har den frågan ställts, hur vi skall klara personalproblemen och framför allt hur vi skall lösa medföljande make/makas svårigheter att få arbete. Herr Ullsten refererade till den undersökning som gjorts av delegationen om de mottagande kommunernas situation i detta sammanhang. Jag roade mig i morse med att gå igenom sammanställningen. Det finns inte en enda kommun av dem som skall ta emot de föreslagna verken som inte säger att ”vi tror att vi får problem just på den punkten” — alltså att bereda arbete åt medföljande familjemedlemmar. Och framför allt är det naturligtvis kvinnorna som drabbas. Jag kan ta ett exempel. Norrköping som är en stor mottagarort — om uttrycket tillåts — hade i mars i år 500 arbetslösa kvinnor. Och vi vet att väldigt många kvinnor kommer att slussas dit inom de närmaste åren. Situationen kan naturligtvis till en del skyllas på konjunkturen, men vi vet att situationen på arbetsmarknaden för kvinnor i stort sett är besvärlig även i ett relativt gott konjunkturläge. Man måste då fråga sig: Var skall den medföljande maken få arbete? Jag tycker inte att vi i den tidigare diskussionen fick klart för oss hur statsrådet Löfgren tänkte lösa dessa problem. Han talade vitt och brett om vad personalnämnden skall göra och vilka insatser i stort som skall göras. Men frågan kvarstår: Vem skall skaffa de jobb som behövs för medföljande make/maka? Resultatet — om inte alldeles speciella åtgärder vidtas — blir att arbetslösheten för just denna kategori kommer att öka kraftigt på de nya orterna. Då kan man som herr Nilsson i Tvärålund säga: ”Det är inte rätt att vinkla problemet på det viset. Vi är intresserade av de 11 000 arbetsplatserna; det är inte 11000 människor som flyttar ut med medföljande make/maka.” Men då borde utskottsmajoriteten verkligen redovisa produktionsbortfall och effektivitetsminskningar, som man i andra sammanhang menar inte är särskilt betydelsefulla just därför att personalen förutsätts flytta med. De olika slagen av argumentation strider alltså mot varandra — den argumentation man använder beror på vilken frågeställning man drar upp just vid varje enskilt tillfälle. Åtskilliga har under denna debatt sagt att ”ni från moderata samlingspartiet har ingen förklaring till varför ni byter fot, varför ni gör en s.k. kovändning”. För mig är det inga problem eftersom jag röstade mot utlokaliseringen även 1971. Men om jag får tala för partiet vill jag upprepa: Vi har inte fått svar på kostnadsfrågorna. Vi har inte fått erfarenheterna från den första etappen bedömda. Vi har inte klarlagt personalproblemen. Framför allt är kostnadsfrågorna, som herr Ullsten på ett utmärkt sätt tog upp, intressanta och de borde angå inte bara oss som representerar Stockholmsregionen utan hela det svenska samhället, alltså även ledamöterna från andra regioner. Det har nu inte gjorts någon totalkalkyl över vad utlokaliseringen kommer att kosta och vad den kommer att ge. Någon har tidigare i dag pekat på Stekenjokkfallet. När staten där gick in för att satsa på brytning av malm gjorde man ett försök till en total samhällsekonomisk kalkyl. Någon sådan finns inte i det här fallet, som är väsentligt mer kostsamt och har mycket större konsekvenser för otaliga människor. Här finns ingen totalkalkyl. Det tycker jag är det mest upprörande, att man just på kostnadssidan inte har kunnat presentera ett mera fylligt underlag. Delegationen har påstått att det blir ungefär 100 miljoner i engångskostnader, 420 miljoner i lokalkostnader och ungefär 15 miljoner det första året på grund av fördyrad verksamhet. Men när herr Sträng stod här i kammaren och talade om detta verkade det nästan som om man kunde bortse från alla dessa kostnader och att det nästan vore fråga om en vinst för samhället. Det skulle gå så mycket bättre att bygga lokaler på andra håll i landet och därmed kunde man tydligen bortse också från engångskostnaderna. Det vore naturligtvis underbart om det vore på det viset, men jag tycker att vi skall skärskåda de argumenten en liten aning. För det första har vi lokalproblematiken. Herr Ullsten har talat om dem, och jag tror att han har alldeles rätt när han konstaterar att det genom utflyttningen är fråga om en tidigareläggning av lokalinvesteringarna. Det innebär en fördyring på lågt räknat 200 miljoner kronor i nuvärdestermer, med en kalkylränta på 7 procent. Det är 200 miljoner kronor som ingen från utskottsmajoriteten tidigare i dag har velat kommentera. Det vore intressant att få någon kommentar till dem. Eller har man över huvud taget glömt bort detta vid utskottsbehandlingen? För det andra har det gjorts olika bedömningar om engångskostnaderna, liksom om fördyrade kostnader i samband med att verksamheten läggs utanför Stockholm. Det är centrala kostnader som vi inte vet någonting om, eftersom vi inte har någon tidigare erfarenhet av sådan verksamhet. Där har herr Ullsten också pekat på några exempel: FOA och fortifikationsförvaltningen. Låt mig, fru talman, ta upp ytterligare ett exempel. Vid en av de myndigheter som var aktuell i etapp 1 och som vi hade anledning att diskutera förra året, nämligen provningsanstalten, har man gjort en mycket noggrann kostnadsoch intäktskalkyl, där man försökt bedöma Nr 94 olika typer av kostnader i samband med utlokaliseringen. Den är gjord av Tisdagen den kvalificerad ekonomisk expertis, och jag förmodar att den legat någon 22 maj 1973 stans i högen av alla de handlingar som utskottet har haft att gå igenom. Med provningsanstalten som norm har man i denna kalkyl kommit fram Omlokalisering Br till — och då har man använt samma utgångspunkter för beräkningarna PS SN verksamhet som delegationen — engångskostnader på cirka 60 000 kronor per anställd. Den siffran skall jämföras med delegationens 25 000. När det gäller årliga driftkostnadsökningar under en femårsperiod från utflyttningsdatum kommer man fram till 65 000 kronor per anställd. Där har delegationen lättfärdigt räknat med 5 000—6 000 kronor. När man har sett alla dessa siffror och tagit del av remissyttrandena från berörda myndigheter, finner man att uppgift står mot uppgift. När man dessutom kan konstatera att de uppgifter som finns i delegationens bibbor och i propositionen är mycket dåligt underbyggda — få har velat redovisa hur beräkningarna har gjorts — tycker jag att det finns all anledning att vara utomordentligt betänksam inför kostnadsperspektivet. En sak till, fru talman, om lokalerna. Herr Oskarson frågade finansministern om det, men denne behagade inte svara. Enligt uppgift finns det för närvarande i Stockholm, i olika delar av staden, en halv miljon kvadratmeter kontorslokaler som står tomma. Kan inte de användas för att till en del täcka det svällande lokalbehovet under 1970 och början av 1980-talet, så att vi slipper dyra investeringar när vi nu har ont om pengar? En annan kostnad som över huvud taget inte har tagits med i beräkningarna: flera av de myndigheter som i dag är aktuella har fått nya, skräddarsydda lokaler under de senaste åren. Jag behöver bara nämna försvarets civilförvaltning, fortifikationsförvaltningen och patentoch registreringsverkets bolagsbyrå. Bolagsbyrån flyttade så sent som i oktober förra året till helt skräddarsydda nya lokaler. Till sist, fru talman, de regionalpolitiska konsekvenserna som skulle vara plusposten och som naturligtvis finns — det bestrider inte jag heller, men jag betvivlar att konsekvenserna är så positiva att inte de satsade pengarna skulle kunna användas på ett bättre sätt. Var finns ett försök att beräkna dessa regionalpolitiska, positiva konsekvenser? I maj 1972 hade jag senast förmånen att diskutera dessa frågor med finansministern. Det var i anledning av en interpellation, där jag inför etapp två försökte få klart för mig vissa kostnadssammanhang och kostnadsberäkningar, som då i den andra remissomgången hade ventilerats i pressen. Herr Sträng vägrade då, i en debatt bl.a. med herr Ullsten och mig, över huvud taget att gå in på några kostnadsberäkningar. Han sade hela tiden: ”Herr Ullsten och herr Wijkman får vänta till dess ärendet blir aktuellt, dvs. till våren 1973.” Vi anförde att de här frågorna var så svåra och stora att vi borde ha fått ett meningsutbyte redan då, men vi fick alltså beskedet att vi måste ge oss till tåls. Nu frågar jag, fru talman, hur länge skall vi som vill ha ordentliga kostnadskalkyler behöva ge oss till tåls? Uppenbarligen kommer det att dröja till dess att vi har beslutat i denna fråga. Ingen har i dag ens försökt att verkligen gå till grunden med de här ekonomiska problemen. Jag 105 instämmer i vad herr Ullsten sade. Så länge uppgift står mot uppgift, så länge kalkylerna är så bristfälligt underbyggda, kommer åtminstone jag att tala om ansvarslös miljardrullning. Det är inte utslag av någon negativ regionalpolitisk attityd, att jag eller andra ifrån Stockholmsregionen eller från moderata samlingspartiet inte skulle vara intresserade av regionalpolitiska insatser. Det är faktiskt ett intresse av att använda pengar på ett vettigt sätt, att använda dessa pengar så att de verkligen regionalpolitiskt ger resultat. Det är flera som har sagt under debatten — jag tror den första var fru Hörnlund — att de aldrig har hört moderater och folkpartister tala om problem med tvångsförflyttningar tidigare. Då har man hört på väldigt dåligt. Det finns väl inte en politiker i något så när ledande ställning i detta land som inte under de senaste åren upprepade gånger har beklagat denna tvångsförflyttning som skett från Norrlandslänen och skogslänen. Men de lidanden som människorna där drabbas av uppvägs ju inte av att en massa stockholmare tvångsförflyttas. Det är min uppfattning att tvångsförflyttning av människor är lika negativ vare sig den sker till storstaden eller från den. Fru talman! Debatten har inte lämnat svar på de ekonomiska frågorna, ej heller utrett kostnadssammanhangen. Jag kan nu bara avslutningsvis här vädja till någon från majoriteten att ta upp den kastade handsken och försöka ge ett svar på några av de frågor som jag och herr Ullsten ställt. Till slut vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i detta betänkande och till min motion 1722 om avslag på utflyttningen av patentoch registreringsverkets bolagsbyrå, det kanske mest upprörande exemplet i hela raden av förslag från utskottets sida.

Fru talman! Bättre regional balans är en av de effekter som förslaget om utlokalisering av statlig verksamhet syftar till. Därutöver bör också breddningen av strukturen på de berörda orterna vara av stort värde i strävandena efter en varierande och mindre konjunkturkänslig arbetsmarknad. Långsiktigt kan man förvänta sig effekter som medför att annan verksamhet, såväl privat som kooperativt, finner det både angeläget och riktigt att till dessa orter förlägga en större del av sin egenverksamhet. I motionen 1674 har vi som representerar socialdemokratin i de fyra nordligaste länen begärt att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t uttalar behovet av en bättre sysselsättningsoch näringsstruktur i det berörda området. Tyvärr har inte utskottet ansett det lämpligt att riksdagen nu direkt pekar ut vissa orter eller regioner som mottagare av framtida omeller nylokaliseringar. Detta är att beklaga men kan kanske ändå förstås mot bakgrunden av den hänvisning som utskottet gör till riksdagsbeslutet 1971 om de fyra nordligaste länen. Vi motionärer förutsätter att denna anvisning verkligen efterföljs av Kungl. Maj:t vid alla de tillfällen som kommer att erbjudas i framtiden för att genom konkreta förslag förbättra den regionala strukturen i norra Sverige. Med den förvissningen ställer vi oss bakom inrikesutskottets majoritet när det gäller utskottets betänkande nr 22. Utskottet har också i detta sammanhang behandlat min motion 1702 angående förläggning av försvarets teletekniska laboratorium till Skellefteå. Med hänvisning till propositionen 1973:88 angående försvarsforskningens framtida organisation, vari aviseras att FTL:s organisationstillhörighet och lokalisering skall utredas av FOA i samråd med materialverket, har utskottet ansett att mitt andrahandsyrkande om särskild prövning av FTL:s lokalisering redan är tillgodosett. Jag kan acceptera denna bedömning men vill understryka den betydelse för Skellefteåregionens fortsatta tekniska utveckling och industriella tillväxt som en lokalisering dit av FTL skulle medföra. Enheten skulle även enligt min mening vara en värdefull byggsten för att möjliggöra uppbyggnaden av högre tekniska utbildningsenheten enligt tidigare aviserade riktlinjer. Jag förutsätter att alla dessa sakskäl bedöms i sitt sammanhang och att ett positivt beslut för Skellefteås del blir följden.

Fru talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma i det anförande som inrikesutskottets ordförande herr Eriksson i Arvika höll för några timmar sedan i detta ärende, eftersom jag delar hans uppfattning, men jag vill ändå något motivera mitt ställningstagande. Jag tycker liksom herr Eriksson i Arvika att den regionalpolitiska effekten av utlokaliseringen mer eller mindre har kommit i skymundan i debatten.

Jag rekommenderar dem av riksdagens ledamöter som kanske har glömt bort dessa problem att studera både vad motionärerna anförde och vad utskottet då skrev, vilket sedan blev riksdagens beslut i ärendet. Det är klart att det finns regioner som har stora bekymmer med näringsliv och sysselsättning och vi skall inte tro att utlokaliseringen, vare sig med etapp 1 eller etapp 2, kommer att lösa dessa problem. Men vi skall inte heller bagatellisera vad som sker. Jag tycker att herr Ullsten med sitt yttrande att man inte vill redovisa minusposterna och inte kan redovisa plusposterna tar litet för lätt på den här saken. Jag är helt på det klara med de minusposter som finns: bekymren från de anställda, utgifterna för statsverket att omlokalisera och svårigheterna på många olika håll när det gäller att se till att effektiviteten inte sjunker i samband med utlokaliseringen. Minusposterna är jag alltså helt på det klara med. Men jag tycker ändå att när man summerar plus och minus i detta sammanhang — utan att ta till så stora rallarsvingar som man har gjort i debatten — skall man ändå försöka att förstå den som kommer till en annan bedömning än vad många ifrån storstäderna gör. Jag skulle vilja säga att det tycks vara de som har sysslat med storstädernas problem som inte riktigt begriper de problem som många sviktande regioner brottas med. Jag kommer, fru talman, att yrka bifall till reservationerna 2,4, 5 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan. Därmed försöker jag inte enbart att hjälpa den region som jag själv kommer ifrån utan också andra regioner som behöver stöd och hjälp i dessa avseenden.

Fru talman! Först noterar jag att den Värmlandsbördige herr Signell inte vill ta någon strid med Värmland, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men sedan frågar han: Vad har folkpartisterna gjort för att lokalisera något till Skaraborg? Herr Signell vet säkert att det gjordes starka insatser av folkpartisterna på Skaraborgsbänken när det gällde veterinärhögskolan. Herr Signell riktade en fråga till mig, nämligen hur jag kommer att ställa mig när det gäller jordbruksnämnden. Det framgår på s. 38 och överst på s. 39 i betänkandet. Jag har tidigare från den här talarstolen med anledning av besök som vi gjorde i Skaraborg deklarerat att det finns alldeles speciella problem där. Jag har klart motiverat varför jag har reserverat mig för ett uppskov och en ytterligare utredning om jordbruksnämnden, och jag har sagt att en sådan utredning också bör innefatta uppdraget att undersöka huruvida Skövde är lämpligare än Jönköping. Jag skulle vilja fråga herr Signell: Får jag tolka hans anförande så, att han för sin del kommer att stödja reservationen 6, som jag har ställt mig bakom?

Fru talman! Jag skall inte ytterligare blanda mig i de inbördes uppgörelserna på Skaraborgsbänken; dem får ni klara upp själva. Men jag är förvånad över herr Signell. Han säger att min reservation om en utredning innebär ett uppskov. Ja, det är just vad den gör. Jag vill att man skall pröva Skövde och Jönköping mot varandra. Nog tror väl herr Signell så pass på Skövde att det tål en utredning? Jag gör det för min del, och jag tycker att vi kunde vara överens om att ge Skövde den chansen. Så pass stark tro borde väl herr Signell m.fl. ha på det primära centrum som ni har i ert eget län, att ni vågar ta en utredning och pröva möjligheterna i jämförelse och full konkurrens med andra alternativ?

Fru talman! Även med risk för att betecknas som bypolitiker vill jag ta till orda i den här regionalpolitiska debatten. Jag känner mig som företrädare för det län som har valt mig, Skaraborgs län, och jag anser att riksdagen inte är fel forum när det gäller att ta upp de länsproblem med rikspolitisk betydelse som vi har — även, som sagt, med risk för att bli kallad för bypolitiker. Den beteckningen skall jag gärna bära med heder. Jag skulle kunna instämma i vad herr Blomkvist var inne på i sitt anförande om de svårigheter som strukturförändringen i Skaraborgs län har medfört. Det är ju främst fråga om jordbruket. År 1965 sysselsattes inom jordbruk och skogsbruk i länet ca 24 000 personer. Denna siffra hade 1970 sjunkit till något över 16 000, dvs. med i runt tal 33 procent. Nämnda siffror ger tydligt belägg för den strukturomvandling som sker i Skaraborgs län. Man måste räkna med att denna utveckling fortsätter, om än inte i samma takt som tidigare. Detta medför givetvis svårigheter att skaffa sysselsättning åt dem som friställs i jordbruket. Att jag har begärt ordet beror främst på att jag tillsammans med några länskamrater har väckt en motion, nr 1682. Utskottet har med några meningar helt avvisat motionen. Jag beklagar detta och konstaterar att utskottet inte funnit skäl att ta hänsyn till de som vi anser starka argument som föreligger för att Skövde skulle vara en lämplig lokaliseringsort för statlig utlokalisering. Som vi framhållit i vår motion finner vi det betänkligt att man förbisett Skaraborgs län i fråga om statlig omlokalisering. Detta förhållande gäller båda utlokaliseringsetapperna. Det torde kunna konstateras — i likhet med vad herr Signell nyss anförde — att Skövde väl uppfyller de krav som ställs på de orter som kan komma i fråga vid utlokalisering av statlig verksamhet.

Skövde är underförsörjt när det gäller tillgång till servicesysselsättning och är i behov av en förbättrad näringsstruktur och därmed ökade sysselsättningsmöjligheter. En utflyttning av statlig verksamhet till Skövde skulle främja inte bara Skövde utan hela länets näringsliv. Det är därför med beklagande jag konstaterar — i likhet med herrar Blomkvist och Signell — att Skövde och Skaraborgs län även i etapp 2 blivit helt förbigångna när det gäller utlokalisering av den statliga verksamheten. Trots de starka argument som framförts i vår motion 1682 om Skövde som en lämplig ort för lokalisering av försvarets civilförvaltning, fortifikationsförvaltningen och civilförsvarsstyrelsen, med — märk väl — de närkontakter som de militära förbanden i Skövde utgör, har utskottet inte funnit skäl att tillstyrka motionen. Vi menar emellertid att det skulle vara ytterligt lämpligt att placera dessa statliga verk i Skövde.

Till stöd för vår motion vill jag för resten också anföra att vi har en enig länsstyrelse bakom oss — alltså även de socialdemokratiska ledamöterna i länsstyrelsen. Jag företräder därför här ett länsintresse. Fru talman! Ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen, och det torde vara föga meningsfullt att yrka bifall till den. Men jag har ändock med det sagda velat ge min mening till känna och få den antecknad till protokollet. Jag har alltså inget yrkande.

Fru talman! Den region som starkast berörs av de nu aktuella utlokaliseringarna av statlig verksamhet och de tidigare beslutade är ju Storstockholmsområdet. Det är härifrån som 11 000 arbetstillfällen skall flyttas ut under några få år. De senaste årens utveckling visar att arbetsmarknaden, bostadsmarknaden osv. i Stockholms län inte alls är så okänsliga för sådana ingrepp som många kanske föreställde sig för några år sedan. Men inte bara utlokalisering från Stockholmsområdet är intressant att diskutera i det här sammanhanget. Även lokaliseringen av statlig verksamhet inom Stockholms län behöver analyseras. Det har inte gjorts i vare sig utredningar, propositioner eller utskottsbetänkanden trots att frågan tagits upp motionsvägen både 1971 och i år. Jag ser mig därför föranlåten att uppehålla mig något vid den frågeställningen. Det är alldeles klart att det råder full enighet om att väsentliga delar av den statliga verksamheten över huvud taget inte kan komma i fråga för utflyttning från Stockholmsområdet, men ändå har man alltså inte diskuterat hur den här verksamheten skall lokaliseras inom Stockholmsområdet. Mot bakgrund av att vissa förortskommuner i Stockholmsregionen är de i sysselsättningshänseende mest underförsörjda i hela landet är ju detta verkligen en angelägen fråga att ta upp. Det finns kommuner där två tredjedelar av de yrkesverksamma har sitt arbete utanför hemkommunen och där man har restider på flera timmar om dagen till och från jobbet. För de här människorna är naturligtvis en arbetsplats nära bostaden den mest angelägna formen av standardhöjning. Om vi då beaktar att över 80 procent av de statliga arbetsplatserna i Stockholmsområdet är koncentrerade till kommunerna Stockholm, Solna och Sundbyberg, så är det alldeles uppenbart att man där har en snedbalans. Befolkningsmässigt representerar de här kommunerna inte mer än drygt 60 procent. Just frågan om en jämnare fördelning av arbetsplatserna inom Stockholmsregionen är en av de grundläggande tankegångarna i det förslag till Regionplan 73 för Stockholmstrakten som nu är under slutbehandling i Stockholms landsting. Situationen är den att det finns, uppförs och planeras stora bostadsområden utan tillräcklig tillgång till differentierade arbetstillfällen inom rimligt resavstånd, och detta får konsekvenser, mänskligt och samhällsekonomiskt, genom de helt otillfredsställande belastningstopparna i pendeltrafiken. Detta resulterar i begränsningar i fritiden genom tidskrävande pendelresor och stora reskostnader för dem som inte kan utnyttja kollektivtrafiken och SO-kortet utan är tvungna att använda egen bil. Dessutom blir de renodlade bostadsområdena miljömässigt ensidiga genom bristen på närbelägna arbetsplatser. En lokalisering av statliga arbetsplatser till i sysselsättningshänseende underförsörjda orter inom maximalt en timmes resavstånd från Stockholms centrum skulle innebära väsentliga fördelar. Dels skulle man då åstadkomma en minskning av trycket på Stockholmsområdets centrala delar, dels skulle stora befolkningsgrupper kunna tillgodogöra sig mänskligare levnadsvillkor, dels skulle man också kunna diskutera omlokalisering av annan statlig verksamhet än den som i propositionerna har tagits upp för utflyttning till andra orter.

Jag har i motionen 1715 tagit upp den mest missriktade delen av den aktuella propositionen, nämligen utlokaliseringen av försvarets forskningsanstalt. Flera talare har tidigare berört den frågan, varför jag kan inskränka mig till att hänvisa till den fullständigt förödande kritik mot denna del av propositionen, som har anförts av anställda vid FOA, avnämare av FOAS tjänster, samverkande institutioner osv. Vi har bara inte råd att bedriva regionalpolitik i den här formen. Jag är helt övertygad om att man med samma ekonomiska insats och anvisade alternativa metoder skulle kunna åstadkomma mångfaldigt större, entydigt positiva regionalpolitiska effekter. Detta är inte ett resonemang som bygger på brist på förståelse för problemen i de orter som nu är utpekade som nya lokaliseringsorter. Tvärtom är det en djupgående förståelse för de problemen, eftersom en alternativ uppläggning med samma ekono miska insatser skulle kunna resultera i väsentligt gynnsammare effekter. FOA är det värsta exemplet ur propositionen. Utlokaliseringen av vissa delar av skolöverstyrelsen är ett annat exempel på ett illa underbyggt förslag i propositionen. Men min principiella kritik gäller alla de utlokaliseringar som nu föreslås. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 5. Sedan några ord i en annan fråga. Redan i januari i år tog vi i en motion, undertecknad av ledamöter från fyra partier representerande Stockholms län, upp frågan om en omprövning av beslutet att utlokalisera sjöfartsverket till Norrköping. Av första etappens utlokaliseringar tar detta priset i fråga om onödiga kostnader, dåligt beslutsunderlag och olämplig lokaliseringsort. Man har där bortsett från att omkring halva sjöfartsverkets centralförvaltning faktiskt är ett slags fältorganisation, som är beroende av närhet till förråd, depåer och verkstäder och som har mycket av sin aktivitet förlagd ute längs kusterna och till sjöss. Ett önskemål på en ny lokaliseringsort för sjöfartsverket är givetvis då att man dit skall kunna förlägga även de fartyg som ingår i sjöfartsverkets centrala organisation. Men till Norrköping kan inte isbrytarna gå in. Farleden är för grund. Gångtiden från operationsområdena in i Sveriges djupaste vik, Bråviken, är så lång att sjömätningsfartygen inte kan utnyttja Norrköping som bas. I Norrköping finns inte erforderliga varvsresurser osv. Finns det då någon lokaliseringsort som uppfyller alla de krav som har ställts av sjöfartsverket? Svaret är ja: Nynäshamn har alla de egenskaperna. Nynäshamn ligger mitt på den svenska kusten, har ovanligt stort farledsoch hamndjup, goda isförhållanden och ligger tillräckligt nära Stockholm för nödvändiga kontakter med andra myndigheter. Men allra intressantast: nära Nynäshamn ligger Möskö med ostkustens örlogsbas som redan nu har resurser att ta emot verkstäder, förråd, ta hand om fartygsunderhåll osv., resurser som eljest på grund av reducerade försvarsanslag kommer att ligga outnyttjade. En ungefärlig beräkning har gjorts av den samhällsekonomiska vinst som skulle uppstå vid en lokalisering till Nynäshamnsområdet i stället för till Norrköping. Den beräkningen slutade på 50 miljoner kronor. Har vi råd med det hårresande slöseri som en lokalisering till Norrköping utgör? År 1971 tog riksdagen inte ställning till lokaliseringen av de depåer och verkstäder, som sjöfartsverket i dag har i Stockholm, men som av olika skäl nu måste flyttas. Den frågan utreds nu inom sjöfartsverket med utgångspunkt i en lokalisering även av denna del till Norrköping, närmare bestämt till Händelö, där just inga förutsättningar finns för den verksamheten. Det är ett förhållande som tydligen inte kommit till inrikesutskottets kännedom. Det har varit många underliga turer i just det här ärendet. Det var litet si och så med förvaltningsdemokratin och offentlighetsprincipen vid sjöfartsverkets hantering av den här frågan. Händelö-lokaliseringen skulle leda till mycket stora merkostnader jämfört med alternativet Nynäshamnsområdet. Nynäshamns arbetarkommun uppvaktade i går kommunikationsministern i den här frågan. Representanter för de fyra övriga partierna i Stockholms län tog ställning för detta alternativ redan i januari i den nu aktuella motionen. Jag uttalar naturligtvis förhoppningen att kommunikationsministern kommer att följa rådet från sina partivänner i Nynäshamn. Men, fru talman, för säkerhets skull yrkar jag bifall till motionen 1538, som går betydligt längre än kravet från socialdemokraterna i Nynäshamn.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition 55 år 1973 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet är intressant inte minst från värmländsk synpunkt. Vi värmlänningar är med några få undantag nöjda med utlokaliseringen till Karlstad och till Värmland. I den föregående utlokaliseringen, etapp 1, var riksdagsledamöterna från Värmland rätt eniga om vikten av den regionalekonomiska effekt som det innebär att få flera sysselsättningstillfällen till Karlstad och till länet. I dag måste jag tyvärr konstatera att vi inte är lika eniga. Moderaternas Per-Erik Nisser i Karlstad har deklarerat att han för sin del röstar nej — och går alltså på avslagslinjen. För min del har jag mycket svårt att finna någon som helst motivering till detta. Vi behöver flera arbetstillfällen både i Karlstad och i det övriga Värmland. Det moderata husorganet i Värmland, Nya Wermlands-Tidningen, delar tydligen inte herr Nissers uppfattning. Den har i såväl ledare som reportage kritiserat herr Nisser för detta, så tydligen föreligger här olika uppfattningar mellan å ena sidan herr Nisser och å andra sidan Nya Wermlands-Tidningen. Nåväl, den interna trätan skall jag inte lägga mig i. Jag konstaterar bara detta och ställer frågan till herr Nisser hur han tänker skaffa nya arbetstillfällen till länet. Etapp 2 berör nämligen inte mindre än drygt 400 anställda till Karlstad, och detta ser vi värmlänningar som ett mycket värdefullt tillskott till vårt län. En annan värmländsk riksdagsledamot, som tydligen ändrat uppfattning, är inrikesutskottets ordförande Karl Erik Eriksson från Arvika. Värmlands Folkblad gjorde den 31 mars i år en förfrågan bland samtliga partiers riksdagsledamöter. Karl Erik Eriksson sade i denna intervju att det är sakligt riktigt att skjuta upp beslutet tills en grundligare utredning gjorts. Varför? Jag citerar tidningen: ”— — — dels med tanke på den osäkerhet som råder och de motstridande uppgifter som lämnats om kostnaderna för utflyttningen, dels mot bakgrund av de deklarationer som på sistone gjorts från vissa kommunalmän ute i landet.” Då frågar man sig: Vilka deklarationer? Jo, säger herr Eriksson, de deklarationer som gått ut på att de från Stockholm medflyttade, vilka framför allt är kvinnor, måste vara beredda på att de inte kan få arbete på den nya orten. Mig veterligt har i varje fall inga värmländska kommunala förtroendemän gjort några sådana deklarationer. Inga politiker i Karlstad, inte ens de folkpartistiska kommunalpolitikerna, har nämnt någonting om att inte kvinnorna i största möjliga utsträckning skall beredas arbete. Tvärtom, vi arbetar på allt sätt för att förbereda och medverka till anställningar inom skilda områden. Jag tror att Karl Erik Eriksson, om han frågar sina egna partivänner i Karlstad, finner att de inte är kritiska mot denna utlokalisering till Karlstad. Tvärtom har man i kommunalfullmäktige och vid skilda tillfällen ställt sig mycket positiv till utflyttningen. Nåväl, Karl Erik Eriksson har vänt blad och går nu mot sin partiledning, eller kanske rättare sagt partilinje, eftersom han själv är vice ordförande i folkpartiet och alltså bör tillhöra partiledningen. Vi socialdemokrater är naturligtvis mycket nöjda med att Karl Erik Eriksson slutat balansgången, återvänt till verkligheten och nu följer det ursprungliga regeringsförslaget. Jag vill i detta sammanhang säga till herr Signell och övriga socialdemokrater från Dalsland att vi värmlänningar uttalar vår tillfredsställelse med ert slutgiltiga ställningstagande. Utlokaliseringen av statliga verk till Karlstad får ses som ett synnerligen viktigt led i den regionalpolitiska debatten, och effekten för vårt län är mycket tillfredsställande. Vi hoppas och tror att myndigheterna kommer att arbeta effektivt även utanför Stockholm. Värmlands län har bra miljö, bra närservice samt ett relativt rikt kulturutbud och bör som mottagarlän vara attraktivt. Det är naturligtvis omöjligt att undvika att en del enskilda människor kommer i kläm vid en sådan här omflyttning. Men saken måste ses i ett betydligt vidare perspektiv. De stockholmare som demonstrerar mot utflyttningen och även de politiker som går emot borde sansa sig, inte minst ledande folkpartister och moderater. Vi som bor i skogslänen har under en lång följd av år fått vidkännas stor utflyttning av arbetskraft till storstadsregionerna och inte minst till Storstockholm. Strukturrationaliseringen har tvingat tusentals arbetare att lämna skogslänen och söka nya jobb långt hemifrån. De har inte fått liknande stöd vid omflyttningen, och jag vågar påstå att man på de flesta mottagarorterna, inte minst i Karlstad, kommer att på allt sätt merverka till att de som kommer till oss skall så att säga bli acklimatiserade. Vi har på det lokala planet gjort långtgående förberedelser. Överläggningar har skett med länsmyndigheter, länsstyrelser, länsbostadsnämnd samt landsting för att bl.a. undersöka möjligheterna till förvärvsarbete för maka eller make till de anställda inom verken. Olika kommunala organ, socialförvaltning, skolförvaltning och bostadsförmedling, har fortlöpande knutits till verksamheten. Med andra ord: Vi står relativt väl rustade och förberedda för mottagandet av de utlokaliserade till Karlstad och till Värmland. Herr talman! Utlokaliseringen av statliga verk får ses som ett led i fullföljandet av det regionalpolitiska programmet och Kungl. Maj:ts proposition 1972:111 samt det som aviserades redan i samband med behandlingen av nämnda proposition. Vi värmlänningar känner oss nöjda över att få dessa arbetstillfällen till vårt län, vilket mycket hårt drabbats av strukturrationaliseringen. Om vi inte hade haft det statliga stödet i form av lån och bidrag hade naturligtvis situationen varit annorlunda.

Men jag är också övertygad om att de som flyttar till Karlstad och Värmland efter en mycket kort övergångstid inte skall ångra sig. Vi har inte bara goda kommunikationer, god miljö, bra service och ett bra kulturutbud, utan vi har också vårt vackra landskap att erbjuda, där de djupa mångomsjungna värmländska skogarna kommer att ge storstadsmänniskorna en trivsam avkoppling inte minst på deras fritid. Herr talman! Jag yrkar på samtliga punkter bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att dra upp något gräl på Värmlandsbänken. Jag vill bara säga att när jag hörde början av Magnus Perssons anförande fick jag en känsla av att det var utformat i ett slutet rum och utan att Magnus Persson vet vad som skett i utskott tidigare och under debatten i dag. Men han kom rätt så småningom. Magnus Persson och jag är helt ense om vilken betydelse utlokaliseringen har för vårt län. Det har jag redan understrukit i debatten. Sakligheten i Magnus Perssons anförande belyses i någon mån av att han sade att det har skett en förändring i röstningen på Värmlandsbänken sedan förra gången. Det var faktiskt så, herr Persson, att en av ledamöterna på Värmlandsbänken, herr Nisser, gick emot förslaget även den gången. Han är alltså helt konsekvent. Sakligheten i Magnus Perssons anförande belyses också av en annan detalj — han placerade sin partikamrat Signell i Dalsland.
Herr talman! Den som har ändrat uppfattning i denna fråga är Karl Erik Eriksson i Högvalta. Jag vet inte om det är opinionen hemma i Värmland, tidningen Värmlands Folkblad, vårt partifolk eller herr Erikssons partivänner som slutligen fått honom att ändra uppfattning. Vi är nöjda med att Karl Erik Eriksson så att säga nyktrat till och nu i den slutgiltiga debatten lägger sin röst för flera arbetstillfällen i Värmland. Men herr Eriksson kan väl ändå inte förneka att han vid den rundfrågning som Värmlands Folkblad gjorde ansåg att det var sakligt riktigt att skjuta på beslutet. Då bör vi också i denna fråga ha en saklig debatt.
Herr talman! Det kanske är för mycket begärt att Magnus Persson skulle vara så hederlig att han citerade hela intervjun i Värmlands Folkblad. Jag sade så här, Magnus Persson: ”Som ordförande i inrikesutskottet vill jag stå helt fri. Jag hoppas verkligen att vi kan komma överens i utskottet.” ”Men om detta inte visar sig möjligt?” — säger intervjuaren. ”Definitivt avslag kommer jag under sådana omständigheter inte att rösta för.” Detta sade jag alltså den 31 mars.
Herr talman! Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att citera Värmlands Folkblad, men jag har för säkerhets skull talat med den journalist som gjorde rundfrågningen bland samtliga värmländska ledamöter. Han vidhåller att den intervju som finns i Värmlands Folkblad den 31 mars är riktig, och där säger Karl Erik Eriksson bl.a. att det är sakligt riktigt att skjuta på beslutet. Jag kan inte säga vad som har fått herr Eriksson att ändra uppfattning, men jag vill ännu en gång få antecknat till protokollet att Karl Erik Eriksson ändrat uppfattning och så att säga gått in i fållan och nu stöder regeringens proposition. Det är vi socialdemokrater i Värmland mycket nöjda med, herr talman.